Herr talman! Låt mig inledningsvis erinra om att det var statsutskottet som i fjol enhälligt föreslog riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om en Översyn av skatteutjämningssystemet och att man då jämväl skulle ta upp frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.

Man får nämligen förutskicka att det krävs ett sådant handläggningsförfarande som här lanserats från Kungl. Maj:ts sida när det gäller den del som avser kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.

Jag tror att det inte minst ur kommunalmännens synpunkt är angeläget att man här grundligt tänker igenom problematiken innan man tar ställning. Därför synes det mig nödvändigt att detta avsnitt av beställningen handläggs i två omgångar. Men med hänsyn till läget i många kommuner vill jag uttala den förhoppningen att den beredning som civilministern tillsatt kommer att arbeta med största möjliga skyndsamhet för att ärendet inte skall dra ut alltför långt på tiden. Låt mig sedan gå över till frågan om själva skatteutjämningssystemet. De tidigare talarna har erinrat om vad statsutskottet skrivit i fjol, vilket upprepas i det nu föreliggande utlåtandet, och jag tar mig friheten att ännu en gång citera det för sammanhangets skull. Det sägs där: ”I sitt utlåtande förra året underströk utskottet att allmänt hållna automatiskt verkande regler som ej inkräktar på kommunernas självbestämmanderätt även i fortsättningen borde vara huvudprinciperna i skatteutjämningssystemet. Detta betyder bl.a. att utskottet fann sig inte kunna biträda då motionsvis framförda yrkanden beträffande vissa specialdestinationer m.m. Riksdagen anslöt sig till utskottets uppfattning.” Detta är alltså vad som ligger i botten av den beställning, som riksdagen gjorde år 1969. De utredningsdirektiv som finansministern lagt till grund för den nu tillsatta utredningen bygger på dessa principer. Jag tror att det ur många synpunkter är angeläget att man bevarar dessa regler även i fortsättningen. Vad som nu skiljer majoriteten och reservanterna är frågan om kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen.

På det vill jag svara att om herr Högström därmed menar att utskottet skulle tänka sig en specialdestinering, så måste svaret bli nej.

Jag tar mig friheten att läsa ett par avsnitt ur direktiven som något klarlägger efter vilka principer man skall arbeta. Det heter där bl.a.: ”Utredningen bör undersöka den gällande reduceringsregelns effekt och framlägga de förslag som detta föranleder. Omprövningen kan möjligen ge vid handen att medel kan föras över från de mindre skattetyngda till de relativt sett mera skattetyngda kommunerna varigenom en ytterligare utjämning skulle åstadkommas.” Det heter vidare något längre ned i direktiven: ”Emellertid kan det förhållandet att bidraget är beroende av invånarantalet ha sin speciella betydelse för avfolkningskommunerna. Det torde säkerligen vara förenat med problem att minska den kommunala verksamheten i takt med de sjunkande inkomsterna på ett sådant sätt att den kommunala standarden för de kvarboende kommunmedlemmarna inte samtidigt sänks. Visserligen innebär det nuvarande systemet att skatteutjämningsbidragen ökar med stigande utdebitering, och som jag tidigare nämnde beaktas befolkningsminskning vid tilldelning av extra bidrag. Det är dock inte säkert att detta är tillräckligt för att skapa rättvisa genom skatteutjämningssystemet. Det är därför angeläget att undersöka hur systemet fungerat för avfolkningskommunerna.

Jag vill därför svara herr Högström att de synpunkter som framförts i motionen inte kommer att beaktas såsom en specialdestinering. Däremot torde de komma att invägas i de allmänna kostnader som kommunen har och på det sättet bli beaktade. Jag hoppas att herr Högström är nöjd med det svaret. I övrigt ber jag, herr talman, ati få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av herr Bertil Peterssons besked vill jag helt kort säga att även jag ur direktiven kan utläsa att en del av de synpunkter som vi har fört fram i vår motion blir beaktade. Herr Petersson, utskottsmajoriteten och jag själv har kanske inte samma uppfattning om behovet av en specialdestination av det kommunala bostadstillägget. När utredningen så småningom behandlat den frågan kan det tänkas att man finner anledning att överväga en specialdestination.

Herr talman! Den legendariske Hjalmar Meissner var i början av seklet ledare för den i Eksjö förlagda armémusikkåren, som nu föreslås bli indragen. Visserligen var förläggningsplatsen då Hultsfred, men regementet, som då hette Kalmar regemente, flyttades år 1920 till Eksjö och benämnes numera Norra Smålands regemente, och dit är armé musikkåren i dag knuten. Det är ett vittnesbörd om den dåtida musikkårens popularitet att beteckningen ”kalmariterna” förvandlades till det mycket gouterade smeknamnet ”hjalmariterna” — efter ledaren. ”Hjalmariterna” var vida berömda och gjorde en fin musikkulturell insats i sin hembygd men också vid framträdanden på andra platser i landet. Också i dag är armémusikkåren i Eksjö en musikkulturell faktor att räkna med. Den gör visserligen inte propaganda på samma sätt — tiden har ändrats, och musikutbuden har mångdubb lats, inte minst genom radio och TV. Men dess medlemmar — utomordentligt skickliga yrkesmän — är pionjärer, kring vilka musiklivet i nordöstra Småland är centrerat. I stor utsträckning är de ute i bygderna — i städer, småsamhällen och byar — och leder musikkurser och musikcirklar av olika slag. Och att den verksamheten är uppskattad och befordrande för musiklivet är verkligen omvittnat. Den verksamheten kan inte heller ersättas av kommunala musikledare. Den instrumentalundervisning dessa ger är utomordentligt värdefull, men vem skall ta hand om och vidareutveckla elevernas nyförvärvade kunskaper, om inte tillgång finns till ledare av orkesteroch ensemblespel av olika slag? Här har enligt erfarenheterna från nordöstra Småland armémusikerna haft och har en oerhört betydelsefull uppgift som främjare av ett i många fall avancerat musikliv på amatörnivå. Det är med andra ord så, att en bortflyttning från Eksjö av armémusiken i realiteten skulle innebära att hela nordöstra Småland blir ett stort vakuum i fråga om utövande orkestermusiker med allvarliga konsekvenser för musiklivet som detta innebär. På riksdagens bord föreligger nu förslag med den vällovliga avsikten att bygga upp en regionmusikorganisation, bestående av 22 musikavdelningar vilka skall samverka i åtta regioner. Förslaget har otvivelaktigt flera positiva inslag. Men det är ett misstag att föreslå nedläggning av Eksjökåren. I reservation 2 framhålles att indragningen av musikkåren i Eksjö skulle få svåra konsekvenser för musiklivet i området, vilket också departementschefen har klart för sig, eftersom han — för Eksjös skull — vill förstärka musikkåren i Jönköping. Reservanterna vill förorda att avdelningen i Jönköping utökas med ytterligare tio musiker så att det sammanlagda antalet för landet uppgår till 600. I Eksjö bildas en filial med 20 musiker, som organisatoriskt och administrativt ingår i Jönköpingsavdelningen men stationeras i Eksjö. En sådan åtgärd skulle vara mer i överensstämmelse med strävanden och önskemål att få en ökad spridning och decentralisering av kulturverksamheten på musikens område i denna del av Småland. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Herr Wirténs historieskrivning sanktionerar möjligen att jag tar till orda som kalmarit. När motsvarande regemente på sin tid var förlagt till Hultsfredsslätt, var det — som vi kan läsa i Vilhelm Mobergs skildringar — ganska väsentligt med musiken liksom mycket annat som gjorde att det på denna tid rörde sig och svängde i det militära livet. Helt allmänt är jag dessutom, som kammarens ledamöter känner till, litet intresserad av de militära sammanhangen, i varje fall när det rör sig om sådana folkliga moment som musik och värnpliktsfrågor och liknande ting. Denna fråga har emellertid också en allvarligare bakgrund i nuläget. Enligt det förslag som här föreligger kommer Eksjö och Göteborg att bli de två enda platser där den nuvarande verksamheten icke kommer att fortsättas. Härigenom blir utan tvekan, som herr Wirtén här sagt, östra delen av Småland mycket fattigt i det avseende det här gäller. Det är på det sättet att betydande kontakter tagits från Eksjö in över länsgränsen till Kalmar län, och en hastig blick på kartan visar ju att det med den tilltänkta organisationen uppstår ett s.k. vitt område i nordöstra delen av Småland, och detta beklagar vi som företräder dessa delar av landet. Jag inbillar mig att det är en helt annan sak beträffande Göteborg. Där finns ju betydande musikaliska aktiviteter som är stödda av stat och kom mun, och där utvecklas ju ett rikt musikliv, varför det kanske inte har så stor betydelse om den hittillsvarande verksamheten inte fortsättes. De som känner till Eksjö stad och bygden däromkring kan konstatera att det nuvarande musiklivet i dessa trakter i hög grad varit beroende av den aktivitet som utvecklas av den militära kåren. Jag har väl annars bara att konstatera, herr talman, att förslaget i propositionen innebär en omvandling av den militära verksamheten till en mera civil sådan, vilket är att hälsa med tillfredsställelse. Men indragningen av kåren i Eksjö har utlöst en betydande oro som bl.a. resulterat i en motion, II: 1374, i andra kammaren väckt av herr Johansson i Skärstad och herr Magnusson i Nennesholm och som går ut på att upprätta en musikavdelning också i Eksjö. Jag har anledning att instämma i de synpunkter som anförts i motionen. Vid behandlingen har utskottet emellertid ansett att de förutsättningar som kan skapas genom att Jönköping blir huvudort för regionen och får möjligheter att bedriva verksamhet också utanför förläggningsorten och bland annat i Eksjö skulle vara till fyllest i detta sammanhang.

Detta har emellertid inte varit möjligt, men jag vill livligt instämma i vad som anförts i reservationen, där det sägs på följande sätt: ”Invändningar mot indragningen av kåren i Eksjö har vid remissbehandlingen framförts från olika håll. Det har därvid framhållits att Eksjömusikerna är verksamma som pedagoger och inom musikalisk bildningsverksamhet i en rad kommuner i ett ganska vidsträckt område. Jag vill tillägga att området också omfattar en del av Kalmar län, något som invånarna där funnit trivsamt och betydelsefullt. Med det anförda ber jag, herr talman, att få instämma i det tidigare framställda yrkandet om bifall till reservation 2.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

Herr talman! Beträffande punkten 15 i utskottets hemställan yrkar jag bifall till motionerna 1: 1137 och 11: 1333 och beträffande punkten 21 till motionerna I: 1161 och II: 1361.

Herr talman! Dagens debatt om stödet till idrotten torde bli rekordkort. Anledningen är helt enkelt att vi har att behandla en proposition som i allt väsentligt bygger på 1965 års idrottsutrednings förslag, innebärande ett avsevärt ökat stöd åt idrotten. Jag skall begränsa mig till ett par korta kommentarer. Som en av dem som här i riksdagen alltid har agerat i idrottens anslagsfrågor och minns hur vi måste kämpa för att få bort nöjesskatten på våra idrottstävlingar, vill jag uttala min stora glädje över såväl propositionen som utskottsutlåtandena. Det är med verklig tacksamhet jag konstaterar den enighet som nu råder i uppfattningen om idrottens stora betydelse. Jag vill med skärpa understryka vad som framhållits såsom det mest väsentliga, d.v.s. stödet till motionsoch breddidrotten som en synnerligen betydelsefull faktor i den förebyggande hälsovården. Statsutskottet nämner i detta sammanhang det stöd åt hälsovårdsupplysning som tidigare anvisats under femte huvudtiteln. Jag vill nu liksom vid detta ärendes behandling här i kammaren hävda att anslaget till hälsovårdsupplysning, 2,5 miljoner kronor, alltjämt är otillfredsställande lågt i jämförelse med våra enorma sjukvårdskostnader, som uppgår till 8 å 9 miljarder kronor per år. Samma dag som propositionen om idrottsstödet delades här i kammaren lyckönskade och tackade jag statsrådet Gunnar Lange. Jag kunde då inte underlåta att fästa hans uppmärksamhet på en skönhetsfläck i den vackra tavlan. Jag tänkte på förslaget att samma statsbidrag skall utgå till simundervisningslokal som till gymnastikundervisningslokal. Denna fråga, av mig väckt och av statsutskottet positivt behandlad redan 1962, har åter skjutits på framtiden. Jag skall inte trötta kammaren med ny repetition i det ärendet. Helt naturligt har jag även denna gång motionerat i saken, och jag har med glädje konstaterat att motion med samma syfte väckts också på folkpartihåll. Jag skall i dag begränsa mig till att uttala förhoppningen att nuvarande orimliga förhållande, att inget statsbidrag utgår till simundervisningslokaler, snarast skall bringas ur världen. Beträffande reservation 1 vill jag säga alt skillnaden mellan utskottet och reservanterna inte skall överdrivas. Såvitt jag förstår är både utskottet och reservanterna mycket positivt inställda och utgår från att anslaget skall ökas för varje år. Givetvis är det dock värdefullt med den positiva skrivning som återfinns i reservationen; jag vill inte underlåta att nämna det. Reservation 2 tar upp den ständiga frågan huruvida statsmedel skall utgå till boxningssporten. För min del vill jag denna gång liksom tidigare göra klart för kammarens ledamöter, att önskar man en ändring i nuvarande förhållanden så måste den beslutas här i huset — eljest blir det ingen ändring. För min del har jag stött reservationslinjen tidigare, och jag ämnar göra så även i år. Jag kommer alltså att rösta för båda reservationerna.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar gäller anslaget till vår största folkrörelse, idrottsrörelsen. I år har vi idrottsutredningens betänkande ”Idrott åt alla” som grundval. Utskottets enighet — visst finns det ett par reservationer, men de kan väl kallas för en liten krusning på enighetsytan — gör att jag skulle kunna nöja mig med att yrka bifall till utskottets förslag, men jag vill ändå beröra de frågeställningar som anförs. Dessutom vill jag med tillfredsställelse konstatera att utredningens grundläggande tanke, att större insatser skall göras för motionsoch breddidrotten, också varit den bärande målsättningen för idrottsorganisationerna. Vad gäller mittenreservationen, som syftar till en femårsplan för organisationsstödet till idrotten, skall man se det av departementschefen föreslagna anslagsbeloppet som en första etapp för att ge idrotten ökade resurser. Det skulle därför inte vara så klokt att nu binda sig för en femårsplan, trots att femårsplaner ur vissa synpunkter har fördelar. Man bör nog se resultatet av de nu ökade resurserna till idrotten innan man binder sig för en långsiktig plan. Vi finner därför reservanternas förslag, att riksdagen skall uttala sig för en riktpunkt för anslagets utveckling, mindre lämpligt. Beträffande = folkpartireservationen, att anslag inte skulle beviljas till amatörboxningen, har vi som företräder utskottsmajoriteten liksom under tidigare år den uppfattningen att idrottsrörelsen själv bör få avgöra hur medlen skall fördelas mellan de olika specialförbunden. Herr Nyman har också sagt att vi skall förfara på det sättet. Detta innebär att så länge vi har amatörboxning kvar som idrottsgren, måste det ankomma på Riksidrottsförbundet att fördela anslagen också till boxningssporlien. I samband med fördelningen av anslagen har vi från riksdagens sida under alla år hävdat att vi haft det största förtroende för Riksidrottsförbundet och ansett att det har de bästa kvalifikationer att fördela anslaget. Detta har i år kommit till uttryck i att Riksidrottsförbundet fått förtroendet både att fördela anslagen och att sköta förvaltningsuppgifterna. En viss oro har därvid framkommit hos de organisationer, som står utanför Riksidrottsförbundet, för att de skulle bli behandlade på ett sämre sätt än de organisationer som är anslutna till förbundet. För att tillmötesgå dessa organisationer har departementschefen föreslagit att Kungl. Maj:ts ombud i Riksidrottsförbundet utökas från en till två. Dessa ombud har som en av sina uppgifter att bevaka de organisationers intressen som står utanför Riksidrottsförbundet. Dessutom skall egna medelsframställningar göras till Kungl. Maj:t för dessa organisationer. Allt detta bör, enligt utskottets mening, dämpa farhågorna för att Riksidrottsförbundet skulle få ett alltför stort inflytande på bekostnad av de övriga idrottsorganisationerna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har vid punkt 11 i detta utskottsutlåtande avgeit en blank reservation och ber att få säga några ord om denna. Hela Idrottssverige har med glädje hälsat det kraftigt ökade anslag för stöd till idrotten som Kungl. Maj:t föreslagit. Symboliskt nog rubricerades idrottsutredningens betänkande ”Idrott åt alla”. Det är inte bara fråga om ett stöd till själva tävlingssporten som sådan utan i lika hög grad om ett krafttag för motion och fysisk rekreation. Det svenska folket har alltmer kommit underfund med motionsverksamhetens betydelse för god hälsa och välbefinnande. För medelålders och äldre människor är det emellertid inte lätt att finna en lämplig motionsform. Att cykeln är ett utmärkt medel att förbättra konditionen kan de riksdagsledamöter intyga som just nu förbereder sig för sin fjärde Vätternrunda. Det fanns närmare fyra miljoner cyklister i vårt land föregående år, och intresset för cykelåkningen bara ökar. Många har tagit för vana att dagligen cykla till jobbet. Till alla andra förtjänster kommer att cykeln är vårt mest miljövänliga fordon. Runt om i landet ordnas regelbundet varje vecka i likhet med tidigare år cykelturer för allmänheten. De har blivit synnerligen populära såväl bland kvinnor som män och i alla åldrar. Utan en organisation som Cykeloch mopedfrämjandet, med dess 8000 enskilda medlemmar, skulle helt säkert det kraftigt stegrade intresset för cykelåkningen ha uteblivit. Dess verksamhet som påtryckargrupp, dess propaganda för turistcykling, för cykelbanor och cykelvägar och för användning av cykeln som motionsinstrument har burit frukt. Nu inser allt fler cykelns förtjänster såsom varande ett praktiskt, billigt och sunt medel att förbättra konditionen. Under sin snart 35-åriga tillvaro har CMF — alltså Cykeloch mopedfrämjandet — inte åtnjutit något statligt stöd. För att CMF skall kunna fortsätta att hävda sina intressen och föra cykelsporten ytterligare framåt är det angeläget att denna organisation i likhet med andra av samma art får statsbidrag för sin samhällsgagnande verksamhet. I våra motioner I:1120 och II:1314 har vi föreslagit att Cykeloch mopedfrämjandet skall få räknas in bland de bidragsberättigade organisationerna. Nu vill utskottet inte att riksdagen skall besluta i frågan innan Kungl. Maj:t beretts tillfälle att vid fastställandet av statsbidrag till de utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna pröva och avgöra frågan. Ur min synpunkt förefaller det naturligt att CMF med tanke på dess insatser för motionsoch breddidrott får del av det organisationsstöd, som skall utgå. Cykelfrämjandet har en viktig uppgift att fylla som motvikt mot bilorganisationerna, som ej för cyklisternas talan. CMF är ett ofta anlitat remissorgan. I sitt yttrande nyligen över Vägplan 70 har CMF vänt sig mot det dominerande biltänkandet i aktuella tra fikplaneringssammanhang. Man framhåller även behovet av forskning om cykeltrafiken. Cykelns betydelse för att förbättra den fysiska aktiviteten och motverka stress är odiskutabel. Den kan även bidraga till att nedbringa antalet trafikolyckor. Det finns alltså klara motiv för en stark organisation för alla cykelvänner. Cykeloch mopedfrämjandet motsvarar dessa krav men är i behov av ekonomiskt stöd. Jag har, herr talman, inget yrkande men vill uttala förhoppningen att Kungl. Maj:t inte glömmer bort Cykelfrämjandet vid medelsfördelningen.

Herr talman! Idrottens stora betydelse för folkhälsan och fritidssysselsättningen för både äldre och yngre har betygats vid så många tillfällen att jag inte behöver orda ytterligare om det. I dagens samhälle har människorna mera fritid än de någonsin haft tidigare. Inom något år har flertalet arbetstagare en arbetstid av 40 timmar per vecka. Vi har fyra veckors lagstadgad semester, femdagarsveckan är i stort sett genomförd, och det är en god utveckling som jag hoppas kommer att fortsätta. Men den utvecklingen har naturligtvis också negativa sidor. även om det dagliga arbetet för flertalet blir mindre fysiskt ansträngande, är många arbetsmiljöer stereotypa och stresskapande. Arbetsmomenten inskränker sig ofta till monotona kontrollåtgärder, och = till andra avigsidor i det välutvecklade samhället hör människornas ökande stillasittande både på arbetsplatsen och under fritiden. Urbaniseringen medför att människor bosätter sig i från hälsosynpunkt ogynnsamma miljöer, med nedsmutsad luft, förorenade vatten och nedskräpade omgivningar. En stor del av dagen går åt för resor till och från arbetet. Fritidssysselsättningarna blir också mer och mer orörliga. Många människor utnyttjar sin fritid på ett felaktigt sätt, och då uppnår de mycket tidigare en så att säga fysiologisk pensionsålder. Det har ju klart visats vid konditionsmätningar t.ex. i samband med värnpliktstjänstgöring. Många människor arbetar under en stor del av sin fysiskt arbetsföra ålder med fysiologiskt starkt reducerade resurser. Välfärdssamhällets avigsidor medför att många människor lever i närheten av en trötthetsgräns. Om nu åtskilliga människor utnyttjar sin fritid felaktigt, så kvarstår fritidsproblemen i traditionell mening, d. v. s. att människor saknar tillgång till fritidssysselsättning. Vårt sätt att utnyttja fritiden är en sak som angår alla, och idrottsoch friluftsliv ger den enskilde, både den äldre och den yngre, ett större välbefinnande. En vettigt utnyttjad fritid är också ett samhällsintresse av största betydelse. Trots enigheten om idrottens betydelse har stödet till den inte blivit ordnat fullt tillfredsställande på vare sig ena eller andra sättet. Det har t.ex. kommit anslag från sex huvudtitlar, det har varit rätt snålt med anslagen, och många är de motioner som vi framfört här i kammaren men som i regel avvisats av socialdemokraterna. Man har inte velat gå högre än vad som föreslagits från departementet. Vi i centern har haft åtskilliga motioner. Det är emellertid glädjande att det nu blir en avsevärd förbättring, och jag vill framför allt understryka vad som tidigare sagts här att idrotten kommer mera breda lager till del. Jag vill genast betyga att stjärnidrotten måste finnas; man skall inte klandra den och säga att den inte bör existera. Utan stjärnidrotten får vi inte samma intresse för idrott och motion som för närvarande. Det är emellertid synnerligen önskvärt att idrottsutövandet utsträckes till alla åldersgrupper. Jag vill erinra om det referat vi nyligen kunde läsa i tidningarna om japanen som löpte maraton vid 71 års ålder. Han vann i sin åldersklass men fortsaite ytterligare ett varv för att springa lika långt som de yngre tävlande. Det finns i vårt land trots intresset ganska dåliga möjligheter till idrott. Idrottsplatserna är otillräckliga till antalet. Idrottsplatser där seriefotboll spelas är inte tillgängliga för allmänheten när som helst, därför att det gäller att vara aktsam om gräsmattan. De små enkla idrottsplatserna som vem som helst får hålla till på är alltför fåtaliga. Detta är visserligen kommunala angelägenheter, men med statligt stöd finns mycket ait göra. Det är vidare mycket dålig tillgång på löpoch gångstigar och skidspår. Människor som vill ge sig ut i skog och mark men inte kan orientera vågar inte gå så långt in i skogen därför att de är rädda att inte hitta tillbaka. Vi har ett jättearbete framför oss för att få ut idrotten till allt bredare lager. Det har redan nämnis att sjukvårdskostnaderna uppgår till cirka 8 miljarder kronor i vårt land. Det är verkligen på tiden att vi inte bara planerar och bygger stora och dyrbara sjukhus utan också ordentligt anstränger oss för att människor inte skall hamna på sjukhus. Det blir mycket billigare än att bara ta hand om människor som fått sin hälsa förstörd. De bästa hälsomedel som existerar — det kan inte bestridas — är frisk luft och rörelse. De kan förebygga många sjukdomar. Det är stor enighet i denna fråga, vilket framgår av att bara två reservationer föreligger av vilka den ena inte skiljer sig så mycket från utskottets skrivning. Det vore dock önskvärt med större säkerhet för idrottens del. Den behöver det liksom den behöver större möjligheter till planering. Nu är det inte som herr Jonsson påstod, att vi skulle ha sagt — jag kanske missförstod honom — att anslaget skulle fastställas för fem år. I reservation 1 framhålles att utskottet inte är berett att förorda att medelsanvisningen definitivt fastställs för den närmaste femårsperioden. Man vill i stället att riksdagen skall uttala sig för att den plan för anslagsökning avseende organisationsstödet som idrottsutredningen framlagt bör tjäna som riktpunkt för ifrågavarande anslags utveckling. Detta, och alltså inte att vi skulle fastställa något anslag, skulle ge större säkerhet och bättre möjligheter till planering. Trots att jag inte har några direkta invändningar mot utskottets skrivning anser jag ändå att reservationen i detta avseende bör bifallas. Jag vill särskilt understryka vad departementschefen har framhållit, att han anser det naturligt att ökade resurser successivt ställs till idrottens förfogande. Utskottet har understrukit det då man uttalar att det av Kungl. Maj:t presenterade förslaget får ses som en första upprusiningsetapp. Vi räknar med att anslagen i fortsättningen skall öka ytterligare, allteftersom vi kan planera och utnyttja dem på ett riktigt sätt. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skall gärna instämma i den manliga kören till idrottens lov, även om jag inte som herr Hjorth kan cykla Vättern runt utan får nöja mig med att cykla på min balkong och i övrigt med att motionera här nere i källaren. Att vi är en ståndaktig trupp kvinnor som motionerar där visar förvisso motionens värde — man kan ju inte säga att det är lokalerna som utgör lockbetet. Jag vill, herr talman, främst få påpeka hur felaktigt jag tycker det är att samtidigt som vi prisar idrotten så anslår vi medel till något som mest liknar misshandel.

Jag fick försäkringar att det skulle bli en mycket fin match — en uppvisningsmatch. Jag såg hur unga människor slog varandra blodiga, hängde mot varandra, skildes åt, för att ånyo banka på varandra. Jag såg hur deras blickar blev dimmigare och dimmigare och hur de förlorade varje uns av vilja och medvetenhet. När det såg riktigt otäckt ut, då jublade publiken och hejade på den som slog hårdast. Det var som om den hade förlorat varje sinne för medmänsklighet. Efter spektaklets slut upplystes jag om att detta hade varit en mycket stillsam uppvisningsmatch. Det var tveksamt om publiken verkligen fått valuta för sina pengar. Herr talman! Den upplevelsen gjorde att jag blev än mer övertygad om att det är en skam att uppmuntra dessa former av misshandel. Vad man vill åstadkomma är ju endast och allenast att skada en medmänniska. Och skador och misshandel har vi väl nog av i dagens värld! När vi fick förslaget om förbud mot den professionella boxningen, hade man — som herr Nyman redan påpekat — haft två alternativ upprättade inom justitiedepartementet. Dåvarande justitieministern valde att tills vidare föreslå en begränsning av förbudet att gälla endast den professionella boxningen, men han varnade bl.a. i debatten här i kammaren för att förringa boxningens skadeverkningar. Det gällde, framhöll han, att tillfoga en medmänniska skada. Det förefaller mig då orimligt, herr talman, att vi skall medverka till skadande av människor och till misshandel genom att anslå medel till boxningen. Herr Jonsson sade att så länge vi har amatörboxningen, bör vi också låta den få pengar. Skall alltså staten hålla vid liv en företeelse, som är i utdöende? Är det inte ett sätt att smita från vårt ansvar, när vi säger att idrottsrörelsen får avgöra om den vill ge pengar? Idrottsrörelsen känner sig givetvis uppmanad och uppmuntrad att ge pengar till denna företeelse, om vi själva här i riksdagen inte säger att vi bör stoppa den. Vi har inte gjort det tidigare, men vi har allt tydligare fått klart för oss att boxning är liktydigt med misshandel. Skall vi trots detta krypa ifrån vårt ansvar och ge pengar till den? Jag vet inte om man ens på allvar har undersökt att boxningsreglerna efterlevs. Efter vad jag inhämtat i pressen finns det någon, kallad Jätten, som är en framstående amatörboxare, trots att han inte uppfyller regeln om att ha fyllt 17 år. I nordiska mästerskapstävlingarna i Helsingfors var det fem boxare som slogs knock-out. Inte heller efterföljs reglernas krav om en veckas uppehåll efter varje match. Det bedrövliga är att man med statliga anslag uppmuntrar denna företeelse. Att man sedan säger att det finns andra företeelser inom idrotten som också leder till våld och råheter kan inte vara ett försvar för boxningen. Dessa andra företeelser är trista, men dem söker man förhindra. Man har inom t.ex. ishockey och fotboll regler som säger att man inte får skada någon, och man gör kraftiga ansträngningar för att få bort sådana skönhetsfläckar. Men när man kommer till boxningen vill man försvara den med att det inom andra idrotter kan förekomma avarter. Det är inte ett acceptabelt försvar för att vi skulle ge pengar till en företeelse som bedrivs i avsikt att skada en medmänniska. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det är ett känt faktum att idrottsrörelsen har betecknats som vår största folkrörelse. Riksidrottsförbundet och Korporationsidrottsförbundet har tillsammans ca 2 miljoner medlemmar, som på ett eller annat sätt själva utövar idrott. Till det kommer mäng den av oorganiserade motionsoch idrottsutövare. Idrottsutredningen har = definierat idrotten som ett samlande begrepp för alla de tävlingsmässiga och andra fysiska aktiviteter som människor utför för att uppnå ett visst resultat eller för att få motion eller fysisk aktiv rekreation. Detta låter imponerande, men det viktiga är att man har fångat in så gott som alla människor under begreppet idrottsutövare. Alla kan känna att de i någon mån utövar idrott. Men vi vet att många människor av olika skäl — en del helt enkelt därför att de inte har fysiska förutsättningar, andra av bekvämlighet eller oföretagsamhet — avstår från motionsverksamhet och idrott. Det kan bli riskabelt för den senare gruppen, och det har återverkningar även för samhället. Det måste stå klart, att samhället har ett ansvar att hjälpa till och ta initiativ för att så många människor som möjligt skall utnyttja de möjligheter som finns till fysisk aktivitet och ge dem hjälp att bedriva idrott under stimulerande former. Skälen är många och alltför välkända för att jag i detalj skall behöva gå in på dem. Det räcker med att framhålla vad idrotten ger i form av bättre kondition, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Den är en av förutsättningarna för att de av oss, som i allt större utsträckning har stillasittande eller monotont arbete, som i allt större utsträckning åker bil till arbetet, som utsätts för stress och andra påfrestningar på arbetsplatserna, verkligen skall orka med själva arbetsprestationen och känna tillfredsställelse med arbetet. I ett större perspektiv blir idrotten ett av de viktigaste inslagen i den förebyggande hälsovården. Det är Ang. stöd till idrotten en synpunkt som de anslagsgivande myndigheterna inte alltid har tagit med i beräkningen. Erfarenheterna från vårdsektorn visar alt en ökad satsning på förebyggande vård är en förutsättning för att de växande kostnaderna inom denna sektor skall kunna begränsas. Konditionsmätningarna i sambad med militärtjänstgöringen har visat med eftertryck att den fysiska konditionsnivån hos de inkallade står på en mycket låg, för att inte säga eländig, nivå. Inom motionsverksamheten för studenter har konditionstestningar visat, att det inte alls är ovanligt att 20—25 åringar har kondition som en normal 60-åring. Många människor lever enligt andra undersökningar under en stor del av sin aktiva tid i närheten av ”trötthetsgränsen”. Dessa argument innebär naturligtvis inte att jag bara vill ge idrotten ett medicinskt berättigande. Vi skapar ett samhälle med för de flesta människor allt större fritid, och då har vi också skyldighet att medverka till att fritiden fylls med meningsfull verksamhet. Det är här idrottsrörelsen kommer in som en av de största bidragsgivarna för att engagera människor i den gemenskap och trivsel som idrottsoch friluftsliv skapar. Det samhälleliga stödet till idrotten är därför en investering som från en rad synpunkter kan betraktas som utpräglat lönsam. Men stödet behöver inte nödvändigtvis gå till stora eleganta anläggningar med perfekt utrustning, utan man kan även tänka sig andra och billigare möjligheter. Dit hör en snitslad bana i terrängen och en bastu, som räcker för att ge många människor tillfredsställande möjligheter till motion. Men den brett upplagda propagandan bör sättas in för att få fler människor att verkligen överge stillasittandet. Vi har i motionen föreslagit en riksomfattande kampanj för ökad motionsaktivitet. Den skulle kunna bedrivas i samarbete mellan stat, kommun, idrotts rörelsens organisationer och näringslivet. Vi behöver inte precis ta efter Kinas exempel, men avbrott under arbetstiden för fysisk aktivitet som avviker från den typ av psykiskt eller fysiskt tröttande arbete som utförs bör nog förekomma på åtskilliga arbetsplatser. Samhällets insatser för idrotten har utretts åtskilliga gånger; många tycker alltför länge. Det är glädjande att vi nu får ett beslut som ger ökat stöd till idrotien. Från folkpartieis sida har vi under 1960-talet yrkat på högre anslag till idrottsrörelsen, främst av de skäl som jag redan berört, nämligen idrottens betydelse, den förebyggande hälsovården och dess ungdomsfostrande betydelse. Våra förslag har regelmässigt avvisats, och vi tycker därför nu att det är tillfredsställande att idroitsutiredningens förslag, som i likhet med våra tidigare förslag innebär en höjning av anslagen, i stort sett har antagits av regeringen och utskottsmajoriteten. Det är på tiden. När vi instämmer i utredningens bedömningar och förslag, betyder det att vi ansluter oss till huvuddragen i propositionen, men en motion har kommit med vissa kompletteringar. Herr Nyman har här i kammaren närmare utvecklat detta, och jag instämmer med honom. Vad jag särskilt vill understryka är betydelsen av att idrottsrörelsen, genom att riksdagen får tillfälle att anta en femårsplan för stödet till idrotten, kan arbeta mera långsiktigt och effektivt. Jag vill också uttala den lilla förhoppningen att idrottsrörelsen som folkrörelse även i fortsättningen kommer att vila på frivilliga insatser. Det samhälleliga stödet bör ses som ett komplement till dessa insatser, och vi bör alla sträva efter att även i fortsättningen bibehålla det goda samarbetet. Jag yrkar bifall till reservationerna av herr Nyman m.fl.
Herr talman! Utskottets talesman anförde att de två reservationer som fogats till utskottets betänkande var krusningar på enighetsytan. Detta beror naturligtvis på hur man bedömer det hela och hur djupt man ser på saken. Det kan sägas att stödet till boxningssporten är ganska bagatellartat och inte någonting att fästa sig vid — vi kan också lägga andra aspekter på denna fråga. Ett av de verkligt stora problem som vi har att brottas med i de demokratiska staterna, och jag skulle tro i världen som helhet, är frågan om våldet. Herr Palme sade häromdagen att han kände sig djupt oroad över det tilltagande våldet i vårt samhälle. Han diskuterade frågan hur man skulle komma till rätta därmed och anförde som sin uppfattning att man bör lösa sociala, ekonomiska och mänskliga problem i detia sammanhang. Jag tror att det ligger någonting väsentligt i vad han hade att säga. Hur ligger det då till med frågan om stödet till boxningssporten? Vi kan naturligtvis anföra — som här har skett — att det är fråga om att skada människor och att boxningen övar ett förråande inflytande. När boxningssporten en gång etablerades i det västerländska samhället, talades det om ”the noble art of self-defence” — den nobla konsten att försvara sig själv. Vi är medvetna om att utvecklingen har blivit en annan. Det är nu inte fråga om att försvara sig själv utan om att så effektivt som möjligt komma åt en annan människa med de möjligheter en väl tränad boxare har. Om man betraktar saken på det sätt som jag här gör — alltså frågar hur vi i vårt samhälle kan vara effektiva då det gäller att komma till rätta med våldet — kan också små frågor ibland anta en stor etisk dimension. Jag menar att så är förhållandet i detta sammanhang. Här är det fråga om att samhället stöder en idrottsgren som till sin princip har våldets effektiva utövande. Det menar jag vara ovärdigt ett moget demokratiskt samhälle. Det menar jag icke höra till den utveckling som vi så som demokratiskt samhälle vill stödja. Det måste vara en fråga för oss om att på allt sätt komma åt sådana tendenser, små eller stora, som stöder våldstankens utvecklande i vårt samhälle. Då tror jag att vi också får ta på allvar det problem som vi nu behandlar. Frågan blir: Skall vi eller skall vi inte såsom samhälle ge stöd åt boxningssporten? Herr Schött framhöll att skall vi alls kunna tänka oss att få någon ändring till stånd i detta sammanhang, måste vi här i huset säga till att vi icke är beredda att stödja denna utveckling. Jag tror att herr Schött har alldeles rätt. Det är att ta för lätt på saken att säga att de myndigheter som har fått anslag får avgöra hur anslagen skall fördelas. Det låter plausibelt, demokratiskt och liberalt och allt möjligt fint. Men jag tror att det ligger realism i detta att folket i vårt land väntar att vi här i riksdagen skall ha kraft och mod nog att säga var vi står och vad vi tycker i detta avseende. Jag har inget som helst behov av att säga något annat än att det verkligen är en utomordentlig sak att vi stöder idrotten i dess helhet. Jag skulle ha varit beredd att med glädje stödja kravet på ökade anslag till idrotten, om man hade nått enighet om sådana förslag. Men jag anser att stödet till boxningssporten inte är av den art som vi i denna kammare bör stödja. Jag menar därför att det ligger mer än frågan om att man skadar människor bakom reservation 2. Det gäller här en fråga av djupt ingripande art. Med denna utgångspunkt, herr talman, yrkar jag med stor frimodighet bifall till reservation 2, och jag betraktar inte problemet såsom en krusning på ytan utan såsom en vind som blåser i en riktning som jag inte känner sympati för.

Herr talman! Jag vill ta upp tre saker. Den första är bidraget till skytterörelsen, som nu föreslås överfört till idrottsanslaget. Motioner har väckts med anledning därav, men utskottet avvisar dem ganska snävt.

Riksdagen såg då ingen svårighet att förena ett överförande av pengarna från en huvudtitel till en annan med uppfattningen att skytterörelsen fortfarande är en frivilligrörelse. Jag hoppas den får fortsätta att ingå under frivilligkungörelsen — en fråga som departementet ännu inte har avgjort. Skytterörelsen bildades redan på 1860-talet som en djupt folklig och starkt demokratisk rörelse. Vi känner August Blanches och andras insatser därvidlag. Det är alldeles uppenbart att sin hemortsrätt måste rörelsen själv få bestämma. Jag tolkar riksdagens skrivelse för några veckor sedan som ett yttrande just i den riktningen. Att sedan utskottet inte kan hålla reda på alla sina utlåtanden utan dessa ibland strider litet mot varandra må väl vara statsutskottet förlåtet. Herr talman! Den andra saken. Man behöver inte följa så särskilt mycket av idrottsdebatten här i landet för att märka att det finns mycket starka önskningar om att få idrotten betraktad som ett yrke för de människor som är mest framgångsrika, de som så att säga är hjältarna i det som är en folkrörelse. Man vill ha detta återspeglat inte bara här i Sverige utan också internationellt, framför allt i olympiska sammanhang. Det är klart att den här frågan måste avgöras av idrottsrörelsen själv. Men kommer man dithän att elitidrotten till stor del bedrivs av heltidsanställda inom en kommersiell sektor, så är det väl ofrånkomligt att det måste leda till att det stöd som vi ger härifrån primärt måste komma de delar av idrotten till godo som når ut till många människor. Den förvärvsmässiga delen av idrotten må sköta sig mer på egen hand. Det är uppenbart att den debatt som i dag förs måste leda till sådana konsekvenser så småningom. Att döma av hur de människor uttalar sig som agerar i frågan tycks de inte heller ha så mycket emot en sådan utveckling. Man må ta detta som ett konstaterande. Det tredje, herr talman, är inte någon önskan om en stor trafikpolitisk diskussion här, men nog kan man säga att den svenska trafikpolitiken ännu inte givit cykeln full rättvisa.

Herr talman! Genom årets statsverksproposition genomförs ett försök till rationalisering av medelsanvisningen för idrottsändamål. Från att tidigare ha berört en rad huvudtitlar har stödanslagen — samtidigt som de räknats upp, vilket vi konstaterar med tillfredsställelse — hänförts till i huvudsak två reservationsanslag, det ena för organisationsstöd m.m. och det andra för anläggningsstöd. Det har bl.a. medfört att jordbruksutskottet för första gången haft att handlägga ett större anslag till idrottens stöd. Organisationsstödet, som är det stora, tunga beloppet, har tidigare här berörts i samband med reservation 1 till statsutskottets nyss behandlade utlåtande nr 122. Vad i denna reservation sagts om betydelsen av en femårsplan för organisationsstödet får anses gälla i än högre grad för anläggningsstödet. Vid behandlingen av denna del av anslaget i jordbruksutskottet har vi funnit att avsaknaden av en sådan plan icke var möjlig att reparera för det nu kommande budgetåret utan att vi haft att ta ställning till ramen för ifrågavarande stöd utan ledning av någon utvecklingsplan. I ett särskilt yttrande har vi emellertid utvecklat behovet av en sådan plan inte bara för idrottsorganisationerna utan i hög grad även för den kommunala planeringen. Vi stöder oss på idrottsutredningens förslag och vill därjämte att planen läggs fram till nästa års budgetbehandling och utformas som en femårig rullande plan. Herr talman! Med uttalande av detta önskemål ber jag att för denna gång få tillstyrka jordbruksutskottets utlåtande nr 33. Må det vara mig tillåtet att samtidigt uttala den förhoppningen att den 25-procentiga investeringsavgiften inte alltför länge skall behöva belasta byggandet av idrottsanläggningar.

Herr talman! Med instämmande i vad herr Nyman här har sagt vill jag komplettera hans inlägg något. Inledningsvis vill jag understryka vad som sägs i början av reservationen, att det ”i första hand är den ansvariga företagsledningen som bör ha att fatta de avgörande besluten även i fråga om lokaliseringen av företagets huvudkontor”. Vi anser emellertid att riksdagen bör ha möjlighet och frihet att säga sin mening i en så stor och betydelsefull fråga som denna. Det gäller ju här ett av statens största företag, som har avgörande betydelse för Norrbottens näringsliv. Det är också ett avgörande av stor regional betydelse. Ett beslut i denna fråga kan i viss mån bli prejudicerande för ställningstaganden i andra liknande frågor, vare sig de gäller enskilda eller statliga företag. Denna fråga var senast uppe till behandling i mitten av 1960-talet. Sedan dess har de regionalpolitiska synpunkterna fått en helt annan dignitet. Frågan om utflyttning av verksamhet från storstadsområdena — eller från stockningsområdena, som man numera kallar dem — har fått ökad tyngd. Jag vill erinra om statsverkspropositionens uttalande i fjol, som riksdagen beslutade i enlighet med, att man måste dämpa storstädernas tillväxt. Jag vill också erinra om det beslut som riksdagen fattade i dag på förmiddagen där man är inne på tanken om anmälningskontroll för nyetablering eller utvidgning av företag i storstäderna. Man diskuterar i många sammanhang en utflyttning av statliga företag, och vi har att vänta förslag i den riktningen från en statlig utredning, som sägs ha arbetat snabbt. Denna utveckling av de regionalpolitiska frågorna och storstadsproblemen gör att frågan om en utflyttning av LKAB:s huvudkontor bör tas upp till omprövning. Frågan har särskilt aktualiserats genom den konflikt som drabbade LKAB i vintras. Krav på bättre kontakt med högsta ledningen var utmärkande för den konflikten. Det är troligt — men det må vara min personliga åsikt — att konflikten hade förkortats, om inte rent av kunnat förebyggas, om huvudkontorets ledning hade varit förlagd nära platsen för företagets verksamhet. Som herr Nyman framhållit talar väsentliga skäl för att ett huvudkontor bör ligga i nära anknytning till verksamheten. Det är mycket svårt att hävda, som LKAB:s styrelse gör i sitt yttrande, att man just genom att man ligger på ett visst avstånd bidrar till en decentraliserad verksamhet. Jag tror inte att huvudkontoret, om det hade varit placerat t.ex. i Luleå, skulle ha influerat till en centraliserad ledning för de speciella lokala förvaltningsenheterna. Det finns, anser jag, ingen realitet i detta. Länsstyrelsens i Norrbotten yttrande får tillmätas betydande vikt.

Länsstyrelsen understryker åter vad den sade 1964 och framhåller att utvecklingen närmast torde ha gått i den riktningen att de synpunkter man då anförde för kontorets förläggning till Norrbotten nu närmast har förstärkts. De synpunkter som framförts i reservationen stöds av många framlagda utredningar. Den Eckerbergska lokali seringsutredningen 1963:69, som hade till uppgift att undersöka möjligheterna att utflytta statliga företag från Stockholmsområdet, uttalade ganska bestämt värdet av att LKAB:s huvudkontor förlades till Norrbotten. Den Näslundska lokaliseringsutredningen uttalade ungefär liknande tankegångar. Vi har nu en färsk utredning som citerades rätt ofta i gårdagens debatt och som kommer att tillmätas betydande värde vid bedömningen av många olika frågor framöver. Det är expertgruppen för regional utredningsverksamhet, ERU, som för omkring en månad sedan avgav ett delbetänkande. Man redovisar i denna utredning att nära 80 procent av affärsverkens högre tjänstemän finns i storstäderna, därav 65 procent i Stockholm. Man redovisar hur 48 procent av ledande administrativ personal inom några större industribranscher finns i storstäderna, därav 27 procent i Stockholmsregionen. Utredningen drar följande slutsats: ”Av ERU:s material framgår att utvecklingen har gått mot en uppdelning av näringslivet till en storstadsorienterad del med tyngdpunkt på kontaktverksamhet, informationsbehandling och styrning och en del som orienteras mot andra regiontyper och inriktas på direkt varuproduktion. Enligt ERU:s uppfattning kan en fortsatt sådan utveckling leda till allvarliga ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser. Den kan motverka t.ex. möjligheterna till en utjämning av skillnaderna i förvärvsintensitet. Den kan också skärpa de regionala olikheterna när det gäller arbetskraftens utbildningsstruktur.” Man har alltså varnat för en utveckling där den administrativa ledande och styrande personalen i stort sett kommer att vara koncentrerad till ett enda område i landet, medan den personal som sysslar med direkt produktion kommer att vara spridd ute i landet. Det skulle innebära att vi ytterligare ökade dessa svårigheter om vi nu utan vidare accepterade att ett av statens största företag skall ha sitt huvudkontor i huvudstaden. Jag tror i stället att staten har anledning att här gå före med gott exempel. Helt visst finns det både statliga och enskilda företag som kommer att få anledning att pröva liknande frågor. Det är då angeläget att staten går före med ett gott exempel i linje med den regionalpolitiska målsättning som vi i andra sammanhang varit helt överens om. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De motiveringar som 1957 åberopades för förläggning av LKAB:s huvudkontor till Stockholm är i dag icke längre bärande. I stället reses allt större krav på ökade närkontakter mellan den centrala ledningen och de lokala arbetsplatserna. En enhällig gruvarbetarkår i Norrbotten har också krävt placering av LKAB:s huvudkontor i Norrbotten. Herr talman! Med tack för talmannens eloge till kammaren för några timmar sedan ber jag — under hänvisning dels till innehållet i motionsparet 1: 15 och II: 16, dels till vad som i reservationen anförts — få yrka bifall till föreliggande reservation.

Herr talman! Det var närmast herr Nyman som föranledde mig att begära ordet. Han sade att psykologiska skäl och framför allt gruvkonflikten i vintras gjort att frågan om förläggningen av LKAB:s huvudkontor nu kommit i ett nytt läge. Situationen i gruvkonflikten skulle, ansåg herr Nyman, kanske ha varit en annan om LKAB:s huvudkontor hade legat i Norrbotten. Som alla känner till utbröt konflikten inte genom den fackliga organisationens agerande, utan konflikten uppstod helt vid sidan av gängse fackliga kontakter. Arbetarna var bundna av ett tvåårsavtal. Bolagsledningen kunde inte förhandla med en ny part — det var en ny part som trädde in i stället för fackföreningen; alla minns vi väl de s.k. stormötena. Detta medförde att konflikten förlängdes. Den fackliga organisationen hade inte något grepp över det hela. Det gjordes försök från fackförbundets sida att på arbetsplatserna både i Svappavaara och Kiruna tala arbetarna till rätta, men detta lyckades inte. Jag tror inte det skulle ha förändrat situationen om LKAB:s ledning hade funnits i Kiruna eller Luleå vid det tillfället. LKAB är ett exportföretag som är beroende av att kunna sälja sin malm. Det stora problemet är att finna marknad för malmen. LKAB har där särskilda problem eftersom malmen i Norrbotten är fosforrik. Med den masugnsteknik som numera praktiseras har man vissa svårigheter att använda fosformalm. Det pågår ett intensivt forskningsarbete för att söka göra dessa malmer mer attraktiva. Man har måst sänka priset på den fosforrika malmen för att säkra en viss marknad. På lång sikt har LKAB dock ett handikapp på grund av att malmen innehåller fosfor. Företaget måste nu vid sidan av själva malmförsäljningen bedriva en omfattande experimentverksamhet vid masugnarna ute i Europa. Man har ständiga kontakter med köparna om hur malmerna bäst skall kunna användas. Det är inte som många tror, endast en sorts malm som LKAB säljer, utan det rör sig om ett 20-tal olika malmkvaliteter med olika användningsområden. LKAB har därför ett stort behov av kontakt med kunderna. Det är til syvende og sidst det som är av avgörande betydelse för att kunna sälja malmen. Jag tror det var herr Johan Olsson som sade att LKAB:s huvudkontor borde förläggas till Luleå. Skall man flytta det från Stockholm till Norrbotten — Norrbotten är ju stort — så måste det väl bli till Kiruna, där 60 procent av verksamheten äger rum. Att flytta huvudkontoret till Luleå, där det bara finns ett drygt hundratal anställda och varifrån skeppningar bara kan ske under halva året, är inte berättigat. Men även omflyttning till Kiruna för med sig stora svårigheter. Denna fråga skulle ha lösts i samband med statsinlösen i mitten på 1950 talet, då en ny ledning för LKAB trädde till. Skulle det nu ställas på sin spets att flytta LKAB:s huvudkontor till Kiruna finge man se sig om efter en annan stabsorganisation än den som för närvarande finns i LKAB. Det är inte lätt att få tag i en sådan. Jag är övertygad om att det skulle ställa företaget i stora svårigheter att nu flytta huvudkontoret från Stockholm. En sådan flyttning måste ske vid en annan och bättre tidpunkt, t.ex. vid ett generationsskifte i företaget. Då skulle man ha fria händer. Faktum är ju dessutom ait andra företag i branschen, Grängesberg och Boliden, har sina huvudkontor i Stockholm. Den part av den kommunala beskattningen som faller på Stockholm har, som framgår av <utskottsutlåtandet, minskat undan för undan och uppgår till cirka 1,4 miljoner av en sammanlagd kommunalskatt på 34 miljoner kronor. Ur skattesynpunkt har man alltså angripit detta problem. Det är riktigt som statsutskottets femte avdelning har framhållit att det bör vara bolagets styrelse som tar ställning till och prövar en flyttning när en sådan kan bli lämplig. Då man vidare pekar på det behov av kontakt med företagsledningen som konflikten i vintras säges ha visat vill jag erinra om att det därvidlag i det dagliga arbetet inte kan bli tal om kontakt på högsta nivå så att säga. Skall gruvarbetarna ha medinflytande skall det väl först och främst vara på arbetsplatsen. Där kan inte företagsledningen gå omkring, utan det är tjänstemän och arbetsledare som skall skapa denna kontakt. Det är helt enkelt inte möjligt för verkställande direktören och överingenjörer att gå omkring på arbetsplatsen och skapa kontakt, utan den måste skapas på annat sätt. Jag ber, herr talman ,att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Denna fråga har vid skilda tillfällen varit uppe i riksdagen. Som framgår av utskottets utlåtande har den varit uppe till behandling åren 1956, 1964, 1965 och 1966. Anledningen till att frågan har kommit upp vid årets riksdag är den stora strejkvåg som under den allmänna motionstiden inträffade vid malmfälten. Den följande motionsfloden bars väl upp av strejkvågen. Jag är inte övertygad om att väsentliga organisatoriska frågor för ett företag som är av så utomordentlig betydelse för en hel landsända bör behandlas på ett så känsloladdat underlag. Utskottets majoritet hävdar denna gång liksom vid de tidigare tillfällena att det i första hand bör vara företagets ledning som skall avgöra om eller när huvudkontoret skall flyttas från Stockholm.

I övrigt anför bolaget följande: ”Det är därför den ansvariga företagsledningen som — med hänsyn till alla relevanta faktorer, alltså även de mer generella — bör ha att fatta de avgörande besluten även i frågor av denna art.” Utskottsmajoriteten ställer sig helt bakom denna mycket sakliga synpunkt. Även reservanterna säger i inled ningen till reservationen att det inte synes råda några delade meningar om att det i första hand är den ansvariga företagsledningen som bör ha att fatta de avgörande besluten även i fråga om lokaliseringen av företagets huvudkontor. Det egendomliga är att efter en hel sida med motiveringar kommer man fram till en helt annan slutledning, som enligt mitt förmenande inte går ihop med motiveringarna.

Med dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till herr Dahlberg vill jag säga att jag bara kommenterade en passus i yttrandet från LKAB:s styrelse då jag sade ”till exempel Luleå”. Jag har därmed inte tagit ställning till var i Norrbotten kontoret skall ligga. Det är en fråga som vederbörande får fundera närmare på om detta skulle bli aktuellt. Vi har heller inte fört fram skattesynpunkterna som väsentliga i sammanhanget. Det kan dock erinras om att de skulle ha betydelse för Norrbotten om en förändring kom till stånd. Herr Dahlberg nämnde själv 1,4 miljoner kronor som nu betalas i kommunalskatt i Stockholm. Men till summan 1,4 miljoner skall läggas skatten från en del personal som skulle flyttas — man får troligen behålla ett försäljningskontor i Stockholm om huvudkontoret flyttas. Det hela skulle dock förstärka skatteunderlaget i Norrbotten. Detta är dock ett skäl som vi inte har lagt avgörande vikt vid. Herr Bertil Petersson säger att företagsledningen bör fatta det avgörande beslutet, och det är riktigt. Men därmed behöver rimligen inte riksdagen frånsäga sig rätt och möjlighet att ha en uppfattning i frågan. Här diskuterar vi regionalpolitik och är överens om att försöka få till stånd en dämpning av tillväxten i storstadsområdena och en förstärkning av landsortens näringsliv. Den fråga vi nu behandlar har väsentlig betydelse i de sammanhangen. Det är ändå riksdagen som har ansvaret för att försöka få till stånd en sådan avvägning att vi uppnår balans mellan olika regioner. Det kan ju inte vara rimligt att vi här i riksdagen säger att LKAB, detta stora företag bör ligga kvar med huvudkontoret i Stockholm och att vi sedan fattar beslut om att en hel rad statliga institutioner i övrigt skall flyttas ut! Vad finns det för konsekvens i ett sådant handlande? Man måste rimligen ha samma utgångspunkt när man bedömer olika företag, och just LKAB har ganska stor betydelse i detta sammanhang. Om riksdagen förordar att LKAB:s kontor skall ligga kvar i Stockholm blir det svårt att sedan bestämma att andra företag skall flyttas ut. Jag vill då fråga herr Bertil Petersson, som jag ser har begärt ordet: Vilka är skälen för att LKAB:s kontor bör ligga här i Stockholm? är det effektivitetsskäl, eller vad är det som gör det så svårt att ändra på detta? är svårigheterna föranledda av den företagsledning som LKAB nu har? Herr Dahlberg sade ju att en eventuell förändring borde ha skett innan den nuvarande företagsledningen blev tillsatt. Sådana här problem kommer vi att möta närhelst vi skall tackla frågor om utflyttning av företag från storstadsområdena.

Herr talman! Till herr Nyman vill jag säga att ledningen i LKAB är ganska decentraliserad och att de fyra förvaltningarna i Narvik, Kiruna, Luleå och Malmberget har ganska stora befogenheter. Skall huvudkontoret flyttas upp till Kiruna, måste det bli en ganska central ledning av verksamheten, något som blir annorlunda än vad som nu är fallet. Jag tror inte att de anställda får det bättre genom att ha den högsta ledningen alldeles inpå sig. De olika förvaltningarna har fått stora befogenheter, och de får utöva sin verksamhet inom vissa ramar. Herr Johan Olssons första anförande gav ju belägg för hur det är ställt inom det enskilda näringslivet där många förvaltningar har sina huvudkontor i Stockholm. Detta har inte skett på en slump, men här vill man tydligen att de statliga företagen skall få en annan behandling. Vid tiden för inlösen av LKAB ägde staten hälften av aktierna, och det var Grängesberg AB som skötte om verksamheten från sitt kontor vid Gustav Adolfs torg. Då var det aldrig någon som ställde kravet på en förläggning av verksamheten till Norrbotten, utan det var först efter förstatligandet som hela denna diskussion har kommit upp. LKAB är ju ändå över 80 år gammalt. Det måste ju ändå vara en fördel att ligga i detta ekonomiska centrum som Stockholm utgör, när ett företag skall ut på marknaden och sälja. även organisationer som inte har några affärer på exportmarknaden ligger här i Stockholm. Tag t.ex. alla jordbrukets och skogsbrukets organisationer som är placerade här i staden, trots att de endast har försäljning på hemmamarknaden! Men de har funnit att Stockholm har vissa fördelar, och jag tror inte att det är av en slump som detta har skett.
Herr talman! Som motionär vill jag säga ett par ord i denna fråga. När jag lyssnar på herr Dahlberg, finner jag att hans mod att vara med om ett ingripande när det gäller ett statligt företag inte är stort. När herr Dahlberg nämner att flertalet företag har sina kontor här i Stockholm och att LKAB skall ligga här i staden, måste jag fråga: Är det logik bakom detta eller är det slentrian eller tradition? Det finns dock, herr Dahlberg, en rad stora företag här i landet som inte har sina huvudkontor här i Stockholm, t.ex. Stora Kopparbergs AB som har kontoret i Falun, HCB som har kontoret i Kramfors, ASEA som har kontoret i Västerås, Korsnäs som har kontoret i Gävle och Uddeholm och Billerud som ligger i Värmland. Jag vet att dessa företag mycket väl kan driva sin verksamhet. Om jag har motionerat i denna fråga, herr Dahlberg, har jag också menat nå gonting därmed. Jag anser nämligen att LKAB:s huvudkontor bör ligga i Kiruna, där företaget dock bedriver den största delen av sin verksamhet. När man hävdar att vi inte bör genom politiska beslut binda upp LKAB på något sätt, måste jag säga att ängslan för ingripanden ju i andra fall inte brukar vara så stor men att det är märkligt vad majoriteten blivit försiktig i detta fall. Här vågar tydligen majoriteten över huvud taget inte göra någonting. Man talar om den ansvariga ledningen — har inte riksdagen ett ansvar också, eftersom riksdagen ändå har synpunkter på frågan om företagslokaliseringen i detta land? Jag kan anföra ett parallellexempel från ett grannland, där det också finns ett mycket stort företag som hade sitt huvudkontor i huvudstaden. Där fattade man beslutet att flytta ut huvudkontoret till den ort där företaget hade sin produktion. Jag har frågat hur detta har utfallit och fått till svar att det går betydligt bättre än förut, när det blivit nära kontakt mellan huvudkontoret och verksamheten i övrigt. Det har sagts här att malmen från Kiruna har en speciell karaktär och att det behövs en viss försöksverksamhet vid olika järnbruk i Europa. Vad är det som säger att det skall vara självklart att när försöksverksamhet bedrivs ute i Europa rörande en malm som kommer från Kiruna, så måste huvudkontoret ligga i Stockholm? Ibland bevisar man för mycket, herr Dahlberg. Det tycker jag att herr Dahlberg gjorde i det här sammanhanget. Jag yrkar bifall till reservationen.

Jag vill meddela kammarens ledamöter att jag har för avsikt att föreslå att vi avbryter behandlingen av på dagordningen uppförda ärenden i och med statsutskottets utlåtande nr 129, d.v.s. innan vi kommer till bevillningsutskottets betänkande nr 39. På de ärenden som alltså återstår för i dag förekommer inga reservationer. Vid början av dagens sammanträde utdelades till ledamöterna en plan för ärendenas fördelning på plena i nästa vecka. Av planen framgår bl.a. att den ekonomiska debatten, d.v.s. behandlingen av kompletteringspropositionen, inte kan placeras förrän på föredragningslistan fredagen den 29 maj. även andra ärenden har färdigställts så sent att de kan behandlas först på fredag. Jag nödgas därför konstatera att ledamöterna får räkna med att vi den sista fredagen på denna session för första gången troligen måste ta kvällen i anspråk för plenum.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat mig om jag avser att dels låta skolöverstyrelsens förslag om avveckling av statsbidraget till vissa enskilda yrkesskolor gå ut på remiss till berörda instanser för yttrande innan beslut fattas, dels underställa riksdagen ärendet för beslut. I propositionen 1 år 1969 och propositionen 1 år 1970 (bil. 10 s. 221) har redovisats regeringens syn på behovet av enskilda yrkesskolor. Riksdagens medverkan har gällt principer och grunder för statsbidragsgivning, ej vilka preciserade skolor som skall erhålla statsbidrag. Med utgångspunkt i den redovisade principiella synen har skolöverstyrelsen haft att bedriva ett utredningsarbete med syfte att bedöma i vilken utsträckning det fortfarande finns skäl att, vid sidan av ett växande allmänt skolväsende, upprätthålla en statsbidragsgivning till enskilda yrkesskolor. Utredningsresultaten har tillställts berörda skolor. Vid en eventuell avveckling av statsbidragsgivningen är det av vikt att skolorna i god tid underrättas härom. Beslut om statsbidrag fattas av Kungl. Maj:t. Enligt min mening bör skolöverstyrelsens utredning utgöra grunden för det vidare arbetet i frågan, vilket även bör innefatta kontakter med respektive skola. Ett uppdrag med denna innebörd kommer inom kort att ges skolöverstyrelsen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Statsrådet anför att riksdagens medverkan har gällt principerna och grunderna för statsbidragsgivningen, inte vilka preciserade skolor som skall erhålla statsbidrag.

När detta skett, kommer tydligen även statsbidragen till övriga skolor att dras in. Regeringen har enligt statsrådet redovisat sin principiella syn på de enskilda yrkesskolorna i statsverkspropositionerna 1969 och 1970. I båda dessa propositioner anför departementschefen att det är angeläget att ”vid prövning av fråga om statsbidrag till enskild yrkesskola i varje särskilt fall bedöma om den ifrågavarande verksamheten fortfarande fyller ett sådant behov att statsbidrag bör utgå”. Vad menas, statsrådet Carlsson, med behov? Enligt min mening kan behovet dokumenteras på två varandra kompletterande sätt, dels så att det finns en tillräcklig elevtillströmning till skolorna, dels så att avnämarna har intresse av att anställa personer som erhållit utbildning vid berörda skolor. Enligt regeringens bedömning finns inget behov av enskilda yrkesskolor, om det offentliga utbildningsväsendet kan erbjuda likartad utbildning.

Jag hävdar alltså att regeringen förfar helt felaktigt, konstitutionellt sett, om regeringen ger skolöverstyrelsen uppdraget att avveckla statsbidragen till berörda skolor utan att underställa riksdagen de nya principerna för beslut. Ett sådant handlingssätt är dock helt i linje med enpartiväldet, som vi i snabbt växande omfattning blir utsatta för. Regeringen aviserar nu genom det svar jag här fått ett beslut om indragning av statsbidragen till ett stort antal enskilda yrkesskolor. Grunderna för detta beslut kan vi finna i det brev som regeringen fått från skolöverstyrelsens kansli. Skolöverstyrelsen säger att den följt tre huvudprinciper vid sin öÖöversyn av vilka skolor som tills vidare skall få behålla statsbidrag: 1) Skolan skall fylla ett för samhället och näringslivet angeläget behov. 2) Motsvarande utbildning kan inte erhållas vid offentlig skola. 3) I vissa fall där skolan tillämpar eller prövar pedagogiska metoder, som är av intresse för utbildningen i allmänhet. Skolöverstyrelsen har dessutom enligt vad den själv meddelar särskilt beaktat i vilken mån skolorna fyller ett behov inom vuxenutbildningen. Jag vill påstå, herr talman, att översynen på flera avgörande punkter inte fyller kraven på en förutsättningslös och objektiv utredning. Sålunda har det så långt jag kunnat bedöma inte gjorts någon analys för att kartlägga näringslivets syn på de berörda skolorna. Vidare tycks några direkta överläggningar eller diskussioner med berörda skolor ej ha ägt rum, varför någon detaljgranskning av skolornas pedagogiska metoder ej kunnat ske och ej heller av det faktiska innehållet i kursplanerna. I flera fall betvivlar jag starkt att likvärdig utbildning kan erbjudas av det allmänna utbildningsväsendet. Det är på dessa grunder, herr statsrådet Carlsson, som jag anser att skolöverstyrelsens utredning och förslag borde gå ut på remiss, innan beslut fattas. Det förefaller emellertid av interpellationssvaret att döma som om stats rådet i denna fråga suveränt bortser från alla sakliga synpunkter. Den doktrinära — utbildningsmonopolsynen är tydligen viktigare än allt annat. Beträffande skolöverstyrelsens handläggning av ärendet kan det finnas skäl att påpeka ett rätt anmärkningsvärt förhållande. I de skolpolitiska debatterna framhålls ofta att skolöverstyrelsen fått en sådan sammansättning att frågor som behandlas av denna in pleno kan bli allsidigt bedömda. Frågan om att avveckla statsbidraget för så välkända och högt skattade skolor som Stockholms tekniska institut, Tekniska institutet, Bar-Lock-institutet och Bröderna Påhlmans handelsinstitut, för att nu bara nämna några, som sammanlagt har mellan 3 000 och 4 000 elever, borde vara av den storleksordningen att den behandlades av skolöverstyrelsen i plenum. Så har inte skett, utan ärendet har avgjorts genom ett s.k. kanslibeslut, d.v.s. som ett vanligt rutinärende. Det är således inte bara statsrådet Carlsson som underskattar den här frågans betydelse. Till sist, herr talman, några ord om enskilda skolor och utbildningsmonopol. De enskilda skolorna här i landet omfattar mindre än en procent av utbildningsutbudet. Det är väsentligt mindre än i alla andra västeuropeiska länder. Men inte ens det vill regeringen tolerera. Än så länge finns inget förbud mot att driva enskilda skolor. Det skulle dock inte förvåna mig det ringaste om regeringen skulle föreslå ett sådant så småningom. Man vill strypa denna verksamhet genom att — i motsats till vad som sker i andra länder — göra skolorna för dyra för föräldrar och elever. Den valfrihet, som statsunderstödda enskilda skolor skulle kunna ge eleverna, och den konkurrens inom det allmänna skolväsendet, som friheten skulle innebära, kunde bli en sporre för hela utbildningen. All erfarenhet lär oss att när konkurrensen är borta, blir resultatet ett dåligt monopol. Den tesen Ang. statsbidrag till enskilda yrkesskolor gäller utbildningsväsendet lika väl som näringslivet. Konkurrensens betydelse liksom tesen om valfrihetens samhälle borde inte vara obekanta för statsrådet Carlsson. Vad är det som ligger bakom att regeringen gör allt den kan för att kväva den lilla valfrihet som finns i dag och med bortseende från fakta söker genomdriva ett utbildningsmonopol? Det kan inte vara en besparingsfråga, eftersom det faktiskt blir billigare för statskassan att eleverna går i enskilda skolor även om dessa får statsbidrag. Talet om att den lilla enskilda skolsektorn skulle splittra utbildningsresurserna faller på sin egen orimlighet. Kvar står bara ett enda argument, såvitt jag kan bedöma: ett statligt utbildningsmonopol är det enda men samtidigt det bästa och effektivaste instrumentet att systematiskt påverka ungdomarna. ”Skolan är utan tvivel ett av våra förnämsta instrument när det gäller att strukturomvandla samhället”, har statsminister Palme sagt. Mot en sådan socialistisk vilja hos en maktfullkomlig regering står sig naturligtvis alla sakargument slätt. Talet om valfrihet verkar världsfrånvarande och önskan om en livgivande konkurrens som förlegade tankar hos moderata väljare. Statsrådet Carlsson!

Herr talman! Det var ett i många avseenden anmärkningsvärt anförande som herr Wallmark höll från denna talarstol. Det var verkligen ett eko från en svunnen tid — och med det menar jag inte något årtionde, utan man får gå åtskilliga årtionden tillbaka i tiden för att hitta något så reaktionärt som vad herr Wallmark lyckades prestera år 1970 på en av denna vårriksdags sista dagar. Dessutom innehöll anförandet ett par sakfel; men det är kanske mindre att fästa sig vid. Herr Wallmark säger för det första att nu aviserar man indragna statsbidrag. Den principiella syn utifrån vilken skolöverstyrelsen agerar har redovisats under två på varandra följande riksdagar, och den har inte mött några invändningar. För det andra frågar herr Wallmark vad som menas med behov. Ja, om samhället kan erbjuda skolor som ger likvärdig eller likartad utbildning med de privata, då finns det inte längre ett behov av att stödja dessa skolor. Det är ju — för att ta ett mycket enkelt exempel — lika felaktigt att på detta sätt driva två skolor bredvid varandra med samma utbildningsmål som att bygga två järnvägar parallellt med varandra. Ingen skulle nu för tiden komma på den senare tanken. Det gjorde man för åtskilliga årtionden sedan, men numera har man frångått denna metod för järnvägsbyggande. Lika orimligt är det ur samhällets synpunkt att utnyttja resurser så illa att man samtidigt satsar på två skolformer, om vi redan har en skola där eleverna kan beredas utrymme. För det tredje har vi förklarat att skolöverstyrelsens utredning bör utgöra grunden för det vidare arbetet i frågan och — som jag uttryckte det i interpellationssvaret — även innefatta kontakter med respektive skola. På den punkten har jag alltså redan i mitt interpellationssvar gett besked till herr Wallmark. För det fjärde säger herr Wallmark att det här föreligger ett konstitutionellt fel. Ja, där har vi precis motsatt uppfattning. Herr Wallmark får väl vidta de åtgärder som han anser nödvändiga för att påvisa detta konstitutionella fel. Låt mig också säga några ord om herr Wallmarks allmänna kritik mot enpartivälde, mot utbildningsmonopol och mot att vi slår sönder den valfrihet som nu finns men som alltså skulle krossas genom den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Det var detta jag avsåg när jag sade, att ett så reaktionärt tal har vi inte hört sedan mycket lång tid tillbaka. Vad herr Wallmark här egentligen angriper är ju de principer för hela den moderna skolpolitiken som vi åtminstone till de allra senaste veckorna har trott att de borgerliga partierna hjälpligt slutit upp bakom. Men herr Wallmark läste nu upp valda delar av Yngve Holmbergs tal för ett tag sedan vid partistämman. Jag vill gärna ställa några motfrågor: Är det högerns nya skolpolitik som här redovisas? Är det den nya attacken som skall komma mot den utbildningspolitik, som syftar till att ge alla ungdomar möjlighet till bättre utbildning genom att vi har byggt upp en grundskola och ovanpå den en gymnasieskola, som kommer att motsvara 90 procent, och att vi på ett femtontal år har sexoch sjudubblat antalet platser vid universiteten och högskolorna? Är det en attack i den formen som herr Wallmark konstruerar — om utbildningsmonopol och indoktrinering av ungdomen — som nu skall komma i högerns valrörelse? Det är utomordentligt viktigt att vi får detta klarlagt, och kan herr Wallmark bidra därtill innan vårriksdagen slutar, så är jag utomordentligt tacksam. Detta återspeglar också vad jag läste i en debattbok från högerns sida för några år sedan. Den hade som huvudförfattare Staffan Burenstam Linder, och för säkerhets skull som medförfattare inte bara Yngve Holmberg utan också herr Bohman, så här måste det väl för en gångs skull vara vattentätt att högern verkligen står bakom. Där sägs att utbildningskapaciteten skall anpassas efter en viss intelligenskvot. På det sättet skall man avgöra vilka som får komma in i utbildningssamhället. Men kapaciteten skulle något överstiga denna intelligenskvot. Man frågar sig då vilka som skulle komma in på den kvoten. Ja, här säger författaren att man skall kunna skaffa sig utbildning genom att betala för den, även om man inte har uppnått denna speciella intelligenskvot. De barn och ungdomar som inte är särskilt begåvade men ändå har varit tillräckligt kloka att skaffa sig någorlunda rika föräldrar skulle alltså kunna skaffa sig utbildning i det samhälle som högern skisserar upp. Detta kombinerat med dessa våldsamma attacker från herr Wallmark och tidigare i offentliga debatter från herr Holmberg mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken innebär att vi har en avgörande ideologisk och praktisk skillnad i bedömningen av skolpolitiken. Det är utomordentligt viktigt att den saken klarläggs vid denna vårriksdag. Och det skall bli utomordentligt intressant att höra om här finns en borgerlig samling kring detta reaktionära angrepp på dagens skolpolitik.